Fru talman! Thomas Morell har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk, dels om regeringen som ägare avser att vidta några åtgärder för att ingripa mot Postnords upphandling av transporter. Fru talman! Jag ser allvarligt på rapporterna om otillåten cabotagetrafik. Statliga bolag ska givetvis följa lagar och regler. Därtill är utgångspunkten för regeringens bolagsstyrning att de ska agera föredömligt inom området hållbart företagande, och regeringen har under 2020 dessutom beslutat om en ny ägarpolicy för företag med statligt ägande där det framgår att bolagen ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor hos leverantörer och underleverantörer. Vad gäller åtgärder riktade mot yrkestrafiken arbetar regeringen intensivt bland annat med frågan när det kommer till godstransporter på väg i syfte att främja sund konkurrens, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö inom vägtransportsektorn. Av den anledningen beslutade regeringen att genom en förordningsändring skärpa beställaransvaret för internationella transporter och cabotagetransporter våren 2018. Vidare tillsatte regeringen den 22 augusti 2020 en särskild utredare som ska föreslå hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg kan stärkas. Fru talman! Mer specifikt beträffande Postnord för jag kontinuerligt en dialog med bolaget om utmaningarna i leverantörskedjan och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt sjysta villkor hos alla sina leverantörer. Detta följs löpande upp vid kontinuerliga ägardialoger. Fru talman! Jag kallade även in bolaget för ett särskilt möte i mars 2020 där bolaget redogjorde för hur de arbetar just med transportinköp. Detta inkluderade förbättringar av bolagets rutiner för att säkerställa ett föredömligt agerande. Postnord utför - särskilt under pandemin och med den ökande e-handeln - ett mycket stort antal transporter i Sverige varje dag, och kapacitetsbehovet ökade ytterligare under till exempel julhandeln. Näringsdepartementet har informerats om att bolaget vidtagit åtgärder med anledning av de omnämnda incidenter som inträffat under december 2020.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Ibrahim Baylan! Här står vi igen. Det är tredje gången vi har diskussionen om Postnord och otillåten cabotagetrafik. Jag blir lika irriterad varje gång. Vi talar om ett bolag som ägs av staten så man kan förvänta sig att bolaget köper transporter som följer gällande lagstiftning. Då ska man inte behöva läsa i tidningarna att Postnord återigen har hamnat i en situation där det nyttjar otillåten cabotagetrafik. I den interpellationsdebatt som vi hade den 10 mars 2020 svarade statsrådet: "Jag utgår från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende." Så var svaret för snart ett år sedan. Likväl står vi nu här igen och diskuterar Postnord och otillåten cabotagetrafik. Jag är lite nyfiken på vad statsrådet fick för svar i det samtal som genomfördes med ledningen för Postnord. Ute i transportbranschen är Postnord och dess transporter en visa bland åkerier och chaufförer. Man ser vad som pågår ute på vägarna. Polisen är klart underbemannad för att kunna komma åt det, men den får träff alltemellanåt. Det kommer förmodligen inte dröja länge förrän det blir en träff igen, och då blir det en ny debatt. Någon gång måste det ta slut så att ett statligt bolag sköter sin verksamhet på ett föredömligt sätt. Det är ett ganska rimligt krav man kan ställa. Varför skulle någon annan sköta sig om inte staten behöver göra det? Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och justitie och migrationsminister Morgan Johansson har en debattartikel i tidningen Proffs. Den publicerades den 12 januari. Där står det: "Ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad." Man skriver: "Många branscher använder billig arbetskraft, inte minst från andra länder. Transportbranschen hör också till dessa. Inte sällan präglas tillvaron för den sortens arbetskraft av dåliga löner och inte sällan dålig arbetsmiljö." Lite längre ned står det: "Men vi kommer aldrig att vika oss när det gäller att komma åt oseriösa arbetsgivare som utnyttjar människor." Nu står vi och talar om Postnord, som är ett statligt bolag som utnyttjar den här typen av transporter. Det är synnerligen anmärkningsvärt att man gång på gång ska behöva ta upp den här diskussionen. Jag vill gärna ha ett svar av statsrådet. Vad kom ni fram till i samtalet med Postnord? Skulle man vidta åtgärder så att man följer lagsstiftningen, eller kommer vi återigen att få se transporter som inte följer regelverket?
Fru talman! Det är precis som Eva Nordmark och Morgan Johansson skriver. Vi är en regering som värnar löntagarnas rättigheter. Det har vi gjort under hela den tid som i varje fall mitt parti har funnits. Vi har varit med och byggt upp väldigt mycket av det som är den svenska anställningstryggheten. Vi står upp för fackliga rättigheter och den lagstiftning som innebär att människor ska kunna ha trygga jobb, visas respekt och ha villkor som går att leva på. Det har vi jobbat för under alla de år som vi har varit verksamma, och det kommer vi att fortsätta att göra. Innebär det att vi nu tror att allting är klart? Nej, så är det inte. Jag tror också att Thomas Morell innerst inne förstår det. Det gäller särskilt den här typen av branscher där vi talar om trafik över landsgränserna. Där har det funnits många problem. Det vet Thomas Morell. Samtidigt vet Thomas Morell att det inte finns någon regering som har gjort så mycket, både inom ramen för EU-samarbetet och i landet, för att försöka skärpa regelverk och uppföljningen av regelverk. Är då det arbetet klart? Nej, det är det förstås inte. Jag tror att det aldrig kommer att bli det. Vi vet båda två att så fort man vänder bort blicken dyker det upp oseriösa företag och oseriösa näringsidkare som försöker konkurrera genom att fuska. Det är därför man hela tiden måste följa upp detta. Så är det också när vi jobbar med Postnord. Jag har det största förtroende för att Postnords styrelse med operativ ledning gör vad de kan. Men det betyder inte att det inte kommer att dyka upp incidenter där man upptäcker att regelverket inte har följts. Då är det viktigt att man vidtar åtgärder genom att ändra sina rutiner. Det har Postnord gjort och kommer att fortsätta att göra. Men det gäller också att vidta åtgärder med anledning av de brister man upptäcker. Jag ska svara på Thomas Morells fråga: Vad är det för åtgärder i det här speciella svaret? De avvikelser som vi nu pratar om är två stycken under december. Där har Postnord meddelat att man helt enkelt inför nya rutiner. Utrikesverksamheten kommer hädanefter enbart att använda sig av svenska åkare eller utländska åkare som avslutat alla internationella transporter på slutdestinationen så att man inte hamnar i en situation som i det aktuella fallet. När det gäller den andra incidenten som vi pratar om kommer man enligt den information vi har fått från Postnord inte att använda åkeriet i fråga eftersom man från Postnord ser väldigt allvarligt på den bristande dokumentationen i fallet. Det gäller inte den aktuella körningen men körningen bakåt i tiden, där det ju också finns krav på dokumentation. Då blir åtgärden att Postnord hädanefter inte kommer att anlita detta åkeri därför att det har visat sig att de inte kan hålla sig just till de regler och lagar som finns. Jag tror att det bara är på detta sätt man kan jobba. Det handlar både om att hela tiden förstärka sina egna rutiner och om att vidta åtgärder så att inte samma problem, samma brott eller samma incident kan uppkomma igen, fru talman.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det finns ett oerhört enkelt sätt att slippa ifrån det här, och det är helt enkelt att använda sig av seriösa företag som utför transporterna. Det är den enklaste väg man kan gå. Jag tycker inte att ett statligt bolag ska ägna sig åt att dumpa priser på marknaden. Det finns också en annan dimension på det här, och det är att den otillåtna trafiken i Sverige ofta styrs och leds av kriminella nätverk. Jag ska läsa några rader ur en debattartikel som den tidigare chefen för länskriminalen i Västra Götaland har skrivit. Det står så här: Europol konstaterar i sin hotbild avseende grov organiserad brottslighet 2017 att i Europa härjar mer än 5 000 mobila kriminella gäng. 70 procent av dessa arbetar gränsöverskridande i mer än tre länder. Gängen är ofta multikriminella, det vill säga arbetar inom mer än bara ett kriminellt område. Men frekventa brottsområden är naturligtvis drogsmuggling och egendomsstölder, men även smuggling av de illegala vapen som används i alla gängkonflikterna. Svensk polis har sedan många år haft stora problem med att bedriva en effektiv kontrollverksamhet längs våra vägar, vilket har påtalats i olika sammanhang, inte minst från åkeribranschen, som skadats av den stora floran av utländska åkeriföretag som missbrukar dåliga system kring transporter och utkonkurrerar inhemska åkeriföretag. Alla kriminella som rör sig gränsöverskridande använder vägarna till att transportera sig själva, det gods som man har stulit eller de olika varor och människor man smugglar in eller ut över våra gränser. Så skrev alltså en tidigare chef för länskriminalen. Det här har vi diskuterat åtskilliga gånger här i kammaren. Det handlar om den koppling som finns mellan den otillåtna trafiken och den kriminella verksamheten. Då är det störande för mig att se att Postnord jämt och ständigt figurerar i de här sammanhangen. Postnord är ju ett bolag som ägs av staten. Det är synnerligen allvarligt att vi har den situation som vi har i Sverige med denna otillåtna trafik med allt vad det innebär. De företag som nyttjar den här typen av verksamhet sponsrar indirekt kriminell verksamhet, och att staten gör det är anmärkningsvärt. Statsrådet säger i svaret att man har vidtagit åtgärder. Ja, det har man gjort, men de har inte fått någon verklig kraft - av det enkla skälet att polisen är klart underdimensionerad när det gäller att komma åt det här. Man gjorde en ändring i beställaransvaret 2018. Två fall är rapporterade enligt den lagstiftningen. Båda fallen är överklagade, och enligt den information jag har fått kommer de troligen också att avskrivas. Företagen blir alltså friade på grund av att lagstiftningen är för klen. Den kommer inte åt det här. Detta gör att den kriminella verksamheten hela tiden kan fortgå, för det blir inga straffrättsliga åtgärder. Det slår undan benen för det seriösa företagandet i Sverige, och det drabbar alla enskilda i det här landet som utsätts för olika typer av brott. Det kan vara inbrott, och det kan vara allt möjligt som man blir utsatt för. Bilen kanske stjäls eller något sådant. Detta får fortgå år ut och år in. Det måste bli en ändring på det här, och jag tycker att staten ska lyfta fanan och gå först och visa att man inte accepterar det här.
Fru talman! Ambitionen är vi helt överens om. Men jag tror också att alla förstår att det inte finns några genvägar här. Det handlar om att skärpa regelverket. Det har vi gjort, och vi är beredda att fortsätta att göra det. Det handlar om att försöka stärka kontrollverksamheten, och där finns det inga genvägar. Då måste man se till att både utbilda och anställa fler poliser. Och det gör vi. Vi har öppnat flera nya polisutbildningar, och vi ser till att polisen till och med får mer än vad Polismyndigheten har begärt i form av resurser för att kunna anställa dessa poliser som nu utbildas. Det handlar både om att kunna få ut dem för att bekämpa organiserad brottslighet och om att beivra den här typen av brott på vägar med mera. Detta gör vi av ett mycket enkelt skäl: Vi ska ha ordning och reda i vårt land. Men man får inte vara naiv och tro att man nu har gjort det en gång för alla, för vi vet samtidigt att när man åtgärdar viss brottslighet dyker det upp nya innovationer som dessa kriminella organisationer och enskilda brottslingar ägnar sig åt. Mot den bakgrunden, fru talman, tror jag för egen del att vi kommer att få fortsätta att jobba med det här. Vi kommer naturligtvis att behöva göra det inom ramen för lagstiftningen och för kontrollverksamheten, och där tillsatte vi en utredning den 22 augusti förra året för att se till att stärka detta ytterligare. Vi kommer också i fallet med det delstatliga bolaget Postnord att fortsätta att jobba både med deras rutiner och med att se till att de vidtar kraftfulla åtgärder om det ändå upptäcks brister. Jag har det största förtroende för att det inte råder någon som helst tvekan om vad det är som gäller. Däremot, fru talman, är det precis som Thomas Morell själv säger: Vi kommer från en historia med en bransch där det har varit vilda västern och där vi får bättre och bättre ordning, men inte tillräckligt. Det är mot den bakgrunden vi har regelverk, kontrollverksamhet och de krav som vi ställer på de statliga bolagen. Med detta ska vi nog se till att vidta åtgärder så att det blir bättre och bättre. Vi kan därför hoppas att vi kanske någon gång hamnar i en situation där man trots ökade kontroller inte upptäcker den här typen av brister - oavsett om det rör sig om ett statligt bolag eller någon annan.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Vägen är Sveriges största brottsplats, för de kriminella nätverken nyttjar vägen för sin verksamhet. De transporterar sig själva, och de transporterar det gods som stjäls och sådana saker. Jag vet inte om jag kan hålla med statsrådet när han säger att det har blivit bättre, för när jag pratar med mina gamla kollegor på trafikpolisen säger de att det är som att fiska i ett akvarium. Det är bara att gå ut och plocka en, och man har att göra hela dagen för att reda ut vad som är fel. Vad vi skulle behöva är en klar inriktning på bättre kontroller på vägen och fler tjänstemän på vägen. Vi behöver skärpa lagstiftningen så att vi får bort det som justitieministern och arbetsmarknadsministern tog upp. Det ska inte vara så illa att man kan utnyttja folk på det vis som man gör i Sverige. Vi har ett modernt slaveri i dagsläget. Vi skulle kunna ägna resten av dagen åt att läsa en rapport från polisen och gå igenom vad som står där. Det är en slutredovisning av ett regeringsuppdrag, så statsrådet har tillgång till rapporten. I en del redovisas en problembild. Det står så här: I den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet 2019 beskriver myndigheterna bland annat hur den fria rörligheten inom EU gör det lättare för internationella brottsnätverk att verka i flera länder. Sedan försöker man illustrera detta i form av ett isberg. Där finns människohandel, företag i brottslig verksamhet, miljöbrott, vapen, sprängmedel, människosmuggling, narkotika och smuggling. Det är i den här miljön vi hittar Postnord. Jag tycker att det är synnerligen allvarligt, och jag hoppas innerligt att vi slipper ha en diskussion om detta en gång till.
Fru talman! Om det upptäcks brister hoppas jag att vi har en diskussion, för det ska vi inte acceptera. Vi har all rätt att ställa krav på att statliga, gemensamt ägda bolag - i det här fallet tillsammans med den danska staten - föregår med gott exempel. De måste bidra - och där har vi skärpt regelverket - till goda villkor, också hos underleverantörer. Det är ju våra gemensamma resurser på alla sätt och vis. Om det visar sig att det uppstår brister, trots de vidtagna åtgärderna, hoppas jag alltså att vi har en öppen diskussion kring detta. Jag tror att det är enda sättet för oss att undan för undan bli av med en del av de problem som finns. Jag skulle ändå vilja hävda, Thomas Morell, med tanke på vilket vilda västern det har varit och de problem som har funnits inom den här branschen, att vi undan för undan - med förändringar i regelverk, med förbättringar av kontrollverksamheten och med ytterligare krav till exempel på de statliga bolagen att verka föredömligt och också upphandla på ett sätt där man inte trycker tillbaka villkoren utan tvärtom ställer krav på kollektivavtal med mera - kan ta steg framåt. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vi, även om vi hamnar i en situation där vi kan säga att vi har vidtagit ett stort antal åtgärder, inte kan slappna av. Det är ju så, särskilt när det gäller den gränsöverskridande brottligheten, att man alltid hittar nya vägar. Vi måste ständigt mota den tillbaka, för detta ska vi naturligtvis inte acceptera. Vi ska ha ordning och reda också i detta. Stort tack för debatten!